Herr talman! Centerns principiella ställningstagande till medinflytande för de anställda har andra talare tidigare utförligt redogjort för. Jag skall därför bara uppehålla mig vid några punkter i det omfattande utskottsbetänkandet. Inledningsvis vill jag något beröra vårt krav på utredning i vad avser den negativa föreningsrätten. Arbetsrättskommittén behandlade dessa frågor men kom till den slutsatsen att man inte borde föreslå någon lagreglering av dem. Vid den granskning som lagrådet har gjort har lagrådet förordat en fortsatt utredning.

Även socialdemokraterna tycks ha varit inne på tanken att en utredning är önskvärd, eftersom de i reservationen 3 har sagt att föreningsskyddet för arbetssökande inte bör utredas i detta sammanhang. Nästa punkt som jag kommer att beröra är informationsavsnittet. Rätten till information för de anställda är naturligtvis ett betydelsefullt komplement till förhandlingsrätten och måste betraktas som oerhört väsentlig för de anställda. Utskottet har understrukit att principen bör vara att det skall råda fullständig öppenhet när det gäller arbetstagares insyn i hur företaget utvecklas i olika avseenden. För att man skall kunna uppnå ett gott samarbete i företaget är detta naturligtvis en viktig förutsättning. Principen bör, som jag sade tidigare, vara full öppenhet. Men detta hindrar inte att man i vissa speciella fall bör begränsa informationsskyldigheten. Dessa fall har vi omnämnt i vår partimotion. För det första gäller det frågor som avser rent privata förhållanden för ägaren av företaget, för det andra gäller det vissa situationer där jävsaspekten gör sig gällande och för det tredje slutligen gäller det frågan om utvecklingsarbete av mera hemlig natur. När det gäller gränsdragningen mellan vad som är privat ekonomi och vad som tillhör företagets ekonomi hälsar vi från centern med tillfredsställelse de klara uttalanden som utskottet har gjort. Man har i betänkandet slagit fast att det som avser rent personliga förhållanden skall ligga utanför ägarens informationsskyldighet. Gränsdragningen är naturligtvis svårast att göra i mindre företag, där företagets och ägarens ekonomiska förhållanden är starkt ihopkopplade med varandra. Detta förhållande går inte att komma ifrån. För företag som drivs i aktiebolagsform är situationen annorlunda, eftersom det i dessa företag finns en klar skiljelinje. Vi vill i detta sammanhang understryka det angelägna i att den sittande utredningen, som bl.a. skall pröva frågan om det finns skäl för införande av en särskild bolagsform för mindre företag, arbetar snabbt. För egen del är jag av den bestämda uppfattningen att det är nödvändigt att en ny bolagsform kommer till stånd som komplement till de nuvarande bolagsformerna. En sådan bolagsform skulle alltså innebära att gränsdragningsproblemen blir mindre även i de allra minsta företagen. Centern har i olika sammanhang slagit vakt om den personliga integriteten. Det gör vi i det här fallet också, och det kommer vi att göra även i framtiden på de områden där det blir aktuellt. De övriga områden som vi omnämnt i motionen är också sådana som måste hanteras med försiktighet när det gäller informationsskyldighet i vissa skeden. Konkurrensförhållanden o. d. kommer här in i bilden som mycket betydelsefulla. Vi har ställt oss bakom det mycket starka motivuttalande som utskottet har gjort på dessa punkter, och vi anser därmed att våra synpunkter i partimotionen har blivit tillgodosedda. En uppräkning i lagtext, som vi har föreslagit i motionen, kunde ha inneburit en bindning av rättsutvecklingen på ett icke önskvärt sätt. Att vi sedan trots den starka motivskrivningen ansett det nödvändigt för oss att avge en reservation beror på att utskottsmajoriteten inte har velat ställa sig bakom vår slutsats vid behandlingen av motionerna. På ytterligare en punkt som berör informationsavsnittet råder det delade meningar. Vi har ansett att det i speciella fall kan finnas anledning att begränsa informationsskyldigheten till en mindre krets än vad lagen förutsätter. Vi har här utgått ifrån att sådana överenskommelser kan träffas mellan parterna, och därför har vi inte ansett det vara nödvändigt att föreslå någon lagändring. Självklart måste det vara fråga om ytterst speciella fall för att det skall vara nödvändigt att göra en sådan här begränsning av mottagandekretsen. Herr Nilsson i Kalmar uppehöll sig vid detta i sitt anförande för några minuter sedan. Jag vill understryka att det i vissa speciella fall kan finnas anledning att ha denna möjlighet till begränsning men att det då skall ankomma på parterna på arbetsmarknaden att träffa en sådan överenskommelse. I vår partimotion har vi också tagit upp frågan om borgenskraften såvitt avser personliga förhållanden och ansett att den också bör ligga utanför informationsskyldigheten. Utskottet delar på den punkten vår uppfattning. Det konstateras att det inte finns några motsättningar mellan departementschefens uppfattning och de synpunkter som vi har framfört i vår motion. Det innebär med andra ord att förmögenhetsförhållanden som inte är hänförliga till rörelsens verksamhet faller utanför lagens tilllämpningsområde. Vi anser det betydelsefullt att utskottet i sitt betänkande klart har slagit fast denna angelägna gränsdragning. Tolkningsföreträdet är en fråga som diskuterats livligt i den allmänna debatten om den nya arbetsrätten. Riksdagen har i andra sammanhang på senare år givit arbetstagarnas organisationer tolkningsföreträdet i vissa frågor. I det praktiska livet har detta slagit väl ut, och då finns det enligt min uppfattning ingen anledning att nu ta någon annan ställning, utan vi bör fortsätta på den inslagna linjen. Jag godtar med andra ord den konstruktion som departementschefen har föreslagit. I sammanhanget är det viktigt att betona att det är den fackliga organisationen som måste ställa sig bakom arbetstagarens ställningstagande för att man skall ha tolkningsföreträdet. Kunnigheten att tolka avtal måste nämligen bedömas som lika stor om den fackliga organisationen har den som om arbetsgivaren skulle ha den. Arbetsgivaren har också enligt lagförslaget rätt att tolka avtalet, om synnerliga skäl föreligger eller om arbetstagarparts mening är oriktig och parten har insett eller bort inse det. Även detta är värt att notera i sammanhanget. Herr talman! Låt mig så få beröra frågan om utformningen av vissa skadeståndsregler. Under årens lopp har det varit en styrka för svensk arbetsmarknad att antalet vilda strejker har varit av ringa omfattning, om än antalet har ökat något under de senaste åren. Det är naturligtvis många orsaker som ligger bakom att anställda deltar i vilda strejker. Det kan bero på utdragna löneförhandlingar, missuppfattningar av olika slag, arbetsmiljöförhållanden m.m. Arbetsrättskommittén föreslog att om en vild strejk bryter ut, så skall det vara de lokala parternas omedelbara skyldighet att ta upp överläggningar för att försöka klarlägga och undanröja orsaken till konflikten. Givetvis skall det ske inom kollektivavtalets ram, eftersom ju båda parter är bundna av detta avtal. Någon sådan överläggningsskyldighet föreligger som bekant inte i dag. Departementschefen har ställt sig bakom detta förslag. En sådan här uppläggning anser vi vara riktig, och den kommer säkerligen att leda till att många vilda strejker snabbt upphör — eller inte sprider sig vidare — i och med det ansvar som lagts på de lokala parterna. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom den slutsats som arbetsrättskommitténs majoritet drog, nämligen att den nuvarande s.k. 200-kronorsregeln skulle upphävas. Bakom majoriteten i utredningen stod samtliga ledamöter utom företrädarna för LO och TCO, som ansåg att regeln skulle vara kvar men att man i exeptionella fall skulle kunna utdöma högre skadestånd. Centerpartiet har ställt sig bakom utredningens slutsats, baserad på de förändringar som kommer till stånd bl.a. då det gäller skyldigheten till snabba lokala överläggningar. Det finns också anledning att påminna om den passus i 60 § som säger att vid bedömning av jämkningsreglerna skall särskild hänsyn tas till vad som förekommit vid överläggningar av detta slag. Tanken bakom den här skrivningen är, som jag ser det, helt klar, nämligen att skadestånd icke skall kunna utdömas om arbetstagarna snabbt återgår till arbetet. Detta är helt riktigt, enligt min uppfattning. Utskottet har mycket kraftigt understrukit att skadeståndsbeloppen inte generellt skall höjas utan att de även i framtiden skall ligga på en måttlig nivå. Vi menar att det bör ankomma på arbetsdomstolen att göra helhetsbedömningen innan man tar ställning till skadeståndets storlek.

Självfallet får detta inte leda till att lagens intentioner och anda sätts ur spel. Omfattningen av medbestämmandelagen och de kollektivavtal som kommer att tecknas blir stor, och detta innebär ett betydande utbildningsoch informationsbehov. Problemen med att klara den nya lagen är naturligtvis störst för småföretagarna, eftersom de i rätt så stor utsträckning inte har tillgång till administrativ personal, utan det blir de själva som noggrant måste sätta sig in i alla nya paragrafer och vilka konsekvenser som uppstår om man inte uppfyller dessa intentioner. Utskottet har ställt sig bakom det synsättet och bl.a. uttalat att reglerna i många fall är allmänt hållna och att det därför kan vara svårt att tillämpa dem innan vägledande praxis har utformats. Socialdemokraterna har inte anslutit sig till denna uppfattning utan endast hänvisat till jämkningsregeln i 60 3. Vi menar att ett riksdagsuttalande på den här punkten är väl befogat, men sedan ankommer det självfallet på arbetsdomstolen att utforma det hela vid tillämpningen av skadeståndsreglerna. Under den här punkten finns ytterligare en fråga där utskottsledamöterna har kommit till olika ställningstaganden. Det gäller ändring av 58 3. Vi menar att det riktiga måste vara att även i lagtext fastslå den självklara utgångspunkten att parterna skall bedömas efter samma grunder vid utmätande av skadestånd. Detta är synpunkter som också lagrådet har framfört men som inte har vunnit gehör hos departementschefen. Socialdemokraterna i utskottet har i sin reservation sagt att den av oss föreslagna ändringen saknar praktisk betydelse med tanke på jämkningsregeln i 60 § och att ändringen endast är av formellt slag. Men varför har man då från socialdemokratiskt håll inte gått med på denna ändring? Vår uppfattning är att man i en sådan här fråga bör vidta en lagändring, så att det klart framgår att det är likhet inför lagen. Med dessa synpunkter vill jag yrka bifall till reservationerna 4, 19, 21, 23 och 55 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Nordgren tyckte inte om mitt anförande. Det var något av kosackvalet över det, sade han. Det var väl jag som gav honom idén när jag återgav synsätt från hans egen partiledare. Herr Nordgren avslutade med att säga att moderata samlingspartiet inte yrkat avslag på förslaget om anställdas medbestämmanderätt. Nej, men det är bra nära. Man har naturligtvis inte gjort det generellt, men på ett otal viktiga punkter begär man förändringar som skulle innebära att vi blev kvar i det gamla och att löntagarna inte skulle få något reellt inflytande. Jag har räknat efter, och på inte mindre än 24 punkter vill moderaterna ändra förslaget. Därtill är man med på åtta punkter i majoritetsskrivningen mot propositionen. Tillsammans är det på 32 punkter man vill ändra förslaget. Ändå skulle det inte förvåna mig om man får höra att det är moderata samlingspartiet som genomfört reformen. Det är inte alls på det sättet. Granskar man dessa reservationer ser man att de skulle föra in på en sådan linje att vi inte fick någon förändring alls. Nog är det väl så, herr Nordgren, att ni tar emot pengar av Svenska arbetsgivareföreningens medlemmar? Om jag inte minns fel har er andre vice partiordförande sagt att ni gärna tar emot pengar om någon kommer upp och lämnar dem till er. Då kan det nog vara företag med bland dessa givare också. Därför försöker ni otvivelaktigt motarbeta propositionens förslag så långt att det skulle bli i det närmaste meningslöst. Herr Fransson från centerpartiet var ganska timid i sitt inlägg. Han kan de här frågorna mycket väl, det har jag sagt tidigare, och är därför utomordentligt försiktig i motsats till herr Nilsson i Tvärålund som är litet mer vårdslös. Men nog är det väl märkligt att man i tidningarna skall få läsa om er gruppmiddag där ni beskriver fackföreningsrörelsen som något slags maktgalet — jag vet inte vad. Jag tycker att det är en underlig inställning till fackföreningsrörelsen med tanke på att ni ju ger sken av att vilja stödja den och främja dess intressen.

Herr talman! Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare har under senare år genomgått betydande förändringar när det gäller möjligheterna för arbetstagare att få ett större inflytande på sin arbetsplats. Det har varit en naturlig utveckling i riktning mot ökad demokratisering. Arbetsgivaren har funnit att en vidgad medverkan i företagens arbete från de anställdas sida kunnat ge positiva bidrag. Därför kan man märka alltmer ökade kontakter och samråd i arbetslivet. Arbetstagarnas plats i styrelser, företagsnämnder och olika projektgrupper för planering utgör exempel på en utveckling som vuxit fram. Vi kan bara konstatera att arbetslivet genomgått en reformering som redan i sig själv gör det naturligt att gå vidare i fråga om arbetslivets demokratisering. Inom folkpartiet har vi sedan länge drivit frågan om ökad insyn och medbestämmanderätt för de anställda, och därmed har vi velat främja en utveckling av arbetsdemokratin. För oss är det inte, som herr Nilsson i Kalmar påstod, en omvändelse under galgen. Tvärtom har vi, som också utskottets ordförande herr Eriksson i Arvika påpekade, inom folkpartiet länge drivit frågorna om en ökad arbetsdemokrati. Herr Nilsson antydde dessutom försåtligt att folkpartiet skulle företräda arbetsgivarnas intressen och få betalt för detta. Jag vill bestämt tillbakavisa ett sådant påstående. Jag tror inte att någon, allra minst löntagarna, är betjänt av att vi för debatten på den nivån i denna mycket viktiga fråga. Vi ser det som en riktig utveckling att en ökad arbetsdemokrati måste leda till vidgad insyn, inflytande och medbestämmande på skilda nivåer i företag men också i allmän förvaltning. Att detta skall befrämja ett gott samarbete mellan företag och anställda bör inte vara blott en from förhoppning. För att ge oss ett stärkt och expansivt näringsliv är detta tvärtom något av en förutsättning. Jag tror att om man skall kunna trygga sysselsättningen för framtiden är en förutsättning härför ett väl utvecklat näringsliv. Den reform vi nu skall besluta om på arbetsrättens område är i en Idel avseenden ett accepterande av redan existerande utveckling. Men Iden kommer i sin utvidgade form att få betydande verkningar. Det kommer att kräva en stor vilja till anpassning och klok handäggning för att genomföra densamma så att den inte får en hämmande effekt och leder till ökad byråkratisering av nödvändiga beslutsprocesser i de frågor som rör företagens verksamhet och utveckling. Ett vidgat medbestämmanderätt för de anställda leder naturligt fram till ett ökat ansvar för de beslut man medverkar i — vare sig det gäller i form av förhandlingar före eller ett direkt deltagande i beslutsprocessen. Det står också klart för en modern och progressiv företagare att man bör utnyttja den erfarenhet och de kunskaper som en arbetstagare har och som kan ge ett viktigt bidrag till ett företags utveckling. Ett fortsatt reformarbete på arbetsdemokratins område aktualiserar också en fråga som berörs i det här betänkandet, nämligen om denna lags anpassning till andra lagar, bl.a. aktiebolagslagen. Det är därför angeläget att man gör en översyn av denna liksom att man tar upp frågan om en ny förvaltningsform för mindre och medelstora företag. Utskottet har även uppmärksammat den osäkerhet som kan råda i fråga om möjligheterna att förena denna lag med associationsrättslig lagstiftning. Utskottet framhåller att det är angeläget att den osäkra situationen klaras ut. Man förutsätter därför att det utredningsarbete härom som aviseras bedrivs så skyndsamt att de ändringar i annan lagstiftning som kan visa sig nödvändiga kan genomföras innan medbestämmandelagen träder i kraft. Detta har också utskottet sagt i sin skrivning, och jag tror att det är betydelsefullt att få en belysning av dessa frågor, och jag vill instämma i utskottets bedömning. Jag är en aning förvånad över att de socialdemokratiska ledamöterna inte varit intresserade av att snabbt undanröja den rättsliga oklarhet som ändå kan finnas på den här punkten. En lag av den här karaktären och omfattningen är av genomgripande betydelse för parterna på arbetsmarknaden. Detta gäller i hög grad den enskilda sektorn men det är också viktigt för den offentliga, som också omfattas av denna lag men där beslutsprocesserna är något annorlunda. Lagens genomförande kommer inte att ske utan att det uppstår problem som måste lösas. Det framgår redan av behandlingen av det här digra betänkandet i inrikesutskottet, där uppfattningarna i flera frågor skilt sig från varandra. Låt mig här betona att vi från folkpartiets sida ser positivt på de förändringar i arbetsrätten som föreslås i denna lag om medbestämmande, och enligt vår uppfattning bör, som jag sagt tidigare, en arbetsrättslagstiftning tillförsäkra alla anställda en medbestämmanderätt. Men jag tror att man måste ha med i bedömningen den inverkan och de förändrade förhållanden och förpliktelser det medför för företagen och den enskilde företagaren. Lagen innebär en omfattande förhandlingsoch informationsskyldighet för alla företag. Den förstärkta förhandlingsrätten föreslås få formen av en primär förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren, och denna förhandlingsskyldighet skall i första hand utövas gentemot lokal arbetstagarorganisation. Detta synes kunna fungera på ett riktigt sätt i företag som är av sådan storleksordning att där finns en lokal organisation, t.ex. i form av en fackklubb. Man har där en förhandlingsapparat, som möjliggör snabba kontakter i de frågor som bör bli föremål för förhandling. Att här uppfylla lagens bestämmelser bör alltså inte medföra några problem. Men i de mindre företagen, och särskilt i de små med ett fåtal anställda, blir det genast fråga om att finna former för ett förhandlingsoch informationsmönster som kan fungera på ett riktigt sätt. Förhandlingsskyldigheten skall i första hand fullgöras mot lokal arbetstagarorganisation. Men det är naturligt att man i de företag där sådan inte finns ställer frågan: Hur skall det lösas här? Vem skall vi primärt förhandla med? Är det lämpligt att göra undantag för dessa företag? Eller är det behov av andra bestämmelser i lagen? Att man är tveksam i denna fråga behöver inte betyda att man vill motsätta sig lagen som sådan, utan frågan är hur man skall finna en lösning som kan fungera med smidighet. Vi har från folkpartiets sida sökt bedöma denna fråga mot bakgrund av vår allmänna positiva inställning och önskan att finna en praktisk lösning av dessa problem. Därför har vi föreslagit att i stället för en lagändring, som ändå inte skulle lösa problemen för alla företag, försöka få till stånd en skrivning i motiven till lagen som ålägger parterna att lösa frågan om förhandlingsoch informationsskyldighetens fullgörande på ett smidigt sätt i de små och medelstora företagen. Vi ser det som en framgång för vår syn i denna fråga att dessa synpunkter blivit tillgodosedda i utskottets skrivning, som jag ber att få citera några avsnitt ur: ”Enligt utskottets uppfattning bör denna fråga lösas genom att parterna på arbetsmarknaden träffar överenskommelse om lämpliga former för förhandlingar. En lagreglering kan ge en lösning som passar kanske flertalet fall, men den kan knappast täcka de mångskiftande behov som kan finnas ute på arbetsplatserna. Utskottet utgår från att organisationerna på såväl arbetsgivarsom arbetstagarsidan kommer att anpassa sin interna organisation och sitt sätt att arbeta till de nya krav som lagstiftningen för med sig. Enligt utskottets uppfattning bör det vara ett gemensamt intresse för arbetsmarknadens parter att se till att kontaktvägar och förhandlingssystem anordnas på ett ändamålsenligt sätt så att de enskilda arbetstagarna på arbetsplatserna får inflytande och insyn i frågor som direkt angår dem.

Dessa drivs många gånger i informella former, och det är nödvändigt att de inte kommer in i en förhandlingsprocess som skapar krångel, byråkrati och hinder i verksamheten. Jag ser därför motivskrivningen i utskottets betänkande som den lämpligaste vägen att åstadkomma de lösningar för de mindre arbetsplatserna som vi eftersträvar. Jag skulle sedan vilja säga något om informationsskyldigheten. Lagen ger vittgående rätt till information och ålägger arbetsgivaren en skyldighet till information om verksamhetens allmänna utveckling produktionsmässigt och ekonomiskt liksom i fråga om riktlinjer för personalpolitiken. Det gäller även rätten att få tillgång till bokföringshandlingar och granska räkenskaper och andra handlingar som berör arbetsgivarens verksamhet. En så vittgående informationsskyldighet har självfallet skapat viss oro för att denna skall kunna medföra skada för företagaren. Det är särskilt fallet i fråga om de mindre företagen och sådana företag där ägarens personliga ekonomi är kopplad till företaget. Enligt lagförslaget är informationsplikten begränsad till uppgifter som arbetstagaren behöver. Hur det skall tolkas kan bli föremål för olika bedömning. Därför är det nödvändigt att slå fast, som också utskottet gör, att informationsskyldigheten inte gäller bl.a. privata förhållanden, utvecklingsoch forskningsarbete av synnerligen hemlig natur samt uppgifter i samband med anbudsgivning i konkurrens med andra företag. Det är angeläget att risk för skada inte uppstår om en uppgift lämnas ut. Dessa frågor har väckts i flera motioner och återspeglar något av den oro som vi måste konstatera att många företagare känner. I folkpartiets partimotion har vi yrkat att informationsskyldigheten ej skall behöva fullgöras, om den kan bedömas medföra påtaglig risk för skada. Nu är utskottet inte berett att förorda någon allmän regel utan besvarar denna motion och andra med en skrivning som jag tidigare delvis återgivit och som borde föranleda försiktighet vid informationen.

Jag tror att det skall finnas en möjlighet att lösa också den frågan. Andra delar av det föreliggande betänkandet kommer herr Ekinge att behandla senare i denna debatt. Det har tidigare sagts i debatten att det råder betydande enighet kring de stora principerna i det lagförslag som vi nu har på riksdagens bord. Jag vill gärna instämma i den bedömningen. Det kommer att ha betydelse för den fortsatta utvecklingen när det gäller arbetsdemokrati, medbestämmanderätt och arbetstagarnas möjligheter att själva påverka sin situation inom de företag och de områden där de har anställning. Herr talman! Med vad jag framfört vill jag yrka bifall till den reservation där folkpartiet förekommer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det förslag vi nu behandlar kommer från en utredning som blev tillsatt efter beslut i riksdagen 1971. När det beslutet fattades av riksdagen hade vi i många år haft arbetsfred på vår arbetsmarknad, som blev definitivt bruten i och med 1969 års gruvstrejk och den strejkvåg som följde därefter. Dåvarande LO-ordförande Arne Geijer var första namn på den motion som föranledde beslutet i riksdagen och sedan utredningen. Jag erinrar mig att Arne Geijer sade i riksdagen, när vi skulle fatta det här beslutet, att de dåvarande samarbetsavtalen, som instiftats i Saltsjöbadsandan på 1930-talet, var otidsenliga och att vi måste skaffa 1970-talets Saltsjöbadsavtal. Jag kan gratulera förre LO-ordföranden till att ha fått ett förslag enligt sina intentioner. Det kan jag belägga med två citat ur betänkandet, som visar att han har fått fullständigt rätt. De återfinns på s. 23. I det första heter det: ”Reformen ger nya utgångspunkter för ett samarbete på arbetsplatserna som bör vara till gagn för såväl arbetstagarna som näringslivet och samhället.” I det andra står det: ”Det är sålunda viktigt att parterna på arbetsmarknaden fyller de ramar för inflytande som nu dras upp med ett innehåll som är förenligt med effektivitet och smidighet i beslutsfattandet hos företag och myndigheter. ”Jag kan i denna debatt passa på att gratulera socialdemokratin till det sällskap den fått av tre borgerliga partier vad gäller principerna i det förslag som nu behandlas. Men vad vi kan slå fast är att förslaget till medbestämmanderätt öppnar vägen för nya samarbetsavtal, att äganderätten till produktionsmedlen finns kvar hos arbetsköparna och därmed också § 32-makten. Ägandet ger ju makt. Därför håller vi inom vpk fortfarande fram parollen: Kamp mot SAF:s § 32. Sedan mitten av 1960-talet har kapitalismens kris fördjupats allt snabbare. Klassmotsättningarna har skärpts. Rationaliseringstakten ökar i hela arbetslivet. Omflyttningarna inom företagen blir allt snabbare liksom nedläggning, sammanslagning och förflyttning av företag. Makt och ägande koncentreras till allt färre finansgrupper. Arbetsmiljön försämras genom bl.a. gifter och kemikalier. En fortgående stegring av arbetstakten slår ut allt fler i allt lägre åldrar ur arbetslivet. Förtidspensioneringar och sjukskrivningar, som har sin grund i arbetslivets förhållanden, slår nya rekord. Trots bättre utbildning får allt fler monotona, tråkiga och stressande jobb inom hela arbetslivet. Monopolens prisoch hyresutplundring urholkar reallönerna och hotar lönarbetarnas standard. Denna utveckling beror inte, som man gör gällande från borgerligt håll, på den tekniska utvecklingen, utan den beror på att teknik och arbetsorganisation utformas för att tillfredsställa kapitalets krav på högsta möjligt profit. Sedan hamnoch gruvstrejkerna 1969-1970 har den spontana arbetsplatskampen hela tiden ökat i styrka. Arbetarna har allt oftare fått tillgripa strejkvapnet för att sätta oresonliga arbetsköpare på plats. Kampen har gällt bättre arbetsmiljö, nya löneformer och högre löner, i kamp mot de centrala avtalen som ofta slutits över medlemmarnas huvuden. De två senaste årens stegrade arbetsplatskamp och strejker har, som Valter Korpi har påpekat i sin artikelserie i LO-tidningen nr 7-9 i år, främst gällt ekonomisk försvarskamp som resultat av den allt snabbare inflationen. Det är med utgångspunkt i denna utveckling av arbetsmarknaden som man skall bedöma regeringens förslag till medbestämmanderätt. De framsteg som finns i propositionen — jag vill betona att det finns sådana där — är den utvidgade skyldigheten för arbetsköparna att förhandla, informationsskyldigheten, en utvidgning av tolkningsföreträdet samt vetorätten i vissa entreprenadfrågor. Men med detta stannar också framgångarna i förslaget, och i stället uppträder en mängd negativa inslag: skärpningarna i fredsplikten, arbetsdomstolens stärkta ställning, sammankopplingen mellan löneförhandlingar och medbestämmanderättsavtal och förhalningen av viktiga kampkrav i form av vetorätt för lönarbetarna. Regeringen har inför den sociala utvecklingen på våra arbetsplatser haft två vägar att gå för att möta den berättigade oro som finns på arbetsmarknaden. Den första är att i lagen stödja lönarbetarnas kamp för bättre arbetsvillkor. Den andra är att skärpa nuvarande lagstiftning — och det har skett — så att den spontana arbetsplatskampen mot de sociala villkoren försvåras. Regeringen har tyvärr valt den senare vägen. Via samarbetsavtal skall arbetslivets frågor lösas, och de som opponerar sig emot den kapitalistiska utvecklingen som blir en följd av samarbetsavtalen skall straffas, avskedas och svartlistas. Regeringens slagnummer i den här lagen är dess § 32. Men vad innebär den i själva verket? Jag citerade i början ur betänkandet att huvudmålet för medbestämmanderättslagen skulle vara samarbete. Hur är det samarbetet ute på arbetsplatserna? Och hur skall det utvecklas? Arbetsmarknadsministern sade här tidigare i dag att vad det gäller är att arbetarna skall få befogenheter och ansvar. Men de radikala kraven från arbetsplatserna om makt för lönarbetarna och de fackliga organisationerna för att påverka arbetets ledning och fördelning, arbetsmiljön och personalpolitikens utformning, rationaliseringsverksamheten m.m. har ju samtidigt oroat arbetsköparna. Därför har SAF utarbetat nya metoder för arbetets ledning, metoder anpassade till den teknologiska utvecklingen med en allt större och starkare datastyrning av produktionsoch arbetsprocesserna i företag och myndigheter. Metoderna är avsedda att ge företagsledningarna och myndigheterna möjligheter att leda arbetet på ett effektivare sätt och verksamheten på ett nytt sätt utan att det sker någon maktförskjutning till förmån för de anställda. Ledande principer i arbetsköparnas nya strategi är ju delegering av beslutanderätten till en lägre nivå i företagen och myndigheterna. Inom givna ekonomiska ramar, produktionsmål och produktionsnormer skall de anställda utan maktbefogenheter vara med och ta ansvar för att rationalisera och effektivisera verksamheten. Samtidigt förstärks de centrala staberna i företag och myndigheter med en mer kvalificerad elit av experter på samarbete, ideologisk påverkan och andra nya styrsystem för att öka effektiviteten. Svenska arbetsgivareföreningen har i sin skrift Nya arbetsformer dragit den generella teoretiska slutsatsen av försöksverksamheten med företagsanpassade samarbetsformer i 500 företag. Slutsatserna är att i morgondagens industrier produktion och administration närmar sig varandra och smälter ihop i nya ”produktverkstäder”, som man säger. Gemensamma nya prestationslönesystem utformas för arbetare och tjänstemän. Produktionsbasen bör vara produktionsgrupper eller s.k. självstyrande grupper. Arbetsledaren skall utan ordergivning och med gruppträning i samarbete vara företagsledningens förlängda arm på ett nytt sätt för att skapa så effektiva produktionslag som möjligt. Samarbetsorgan som är alltför orationella och dyrbara då de tar alltför mycket dyrbar tid i anspråk avvecklas och ersätts successivt med samarbete på alla nivåer i företagets arbetsoch linjeorganisation. De här nya ledningsprinciperna går igen överallt: i privata företag, i statens industrier, i de affärsdrivande verken och i kommuner och landsting. Mycket utpräglat framträder här statens affärsdrivande verk Posten, Tele och SJ. Försöksverksamheten bedrivs med beslutande partssammansatta verksnämnder på regional och lokal nivå och inom givna ekonomiska ramar. Med resultatoch effektivitetsansvar inför den centrala myndigheten får de anställda vara med om att fatta beslut utan att ha någon makt att hindra sådana beslut som är negativa för de anställda. Detta har naturligtvis ingenting med företagsdemokrati att göra. Mot denna utveckling och dessa nya ledningsmetoder, som arbetas fram i samarbete med den fackliga toppledningen, har den fackliga ledningen ingen självständig strategi. Eller har de någon sådan? Svaret är att det har den inte. I stället för att kräva den grundläggande säkerhet och andra rättigheter som underlättar den fackliga kampen inriktar den sig på medbestämmanderätt på alla nivåer i företag och myndigheter eller på ett inflytandesystem inbyggt i företagens och myndigheternas linjeorganisation. Jag tror att Åke Olsson i Aftonbladet i början på det här året träffade rätt när han i sin artikel — eftersom jag har citerat honom i kammaren tidigare skall jag göra det ännu en gång —- undrade vad meningen med reformerna inom arbetslivet är. Han skrev: ”Är då de nya reformerna inom arbetslivet en anpassning till den tek nologiska omvandlingen? Det vill säga: har maskinoch datastyrningen på arbetsplatserna gått så långt att arbetsgivarna överlåter det dagliga ansvaret över produktionen till de anställda? Processerna är så oerhört komplicerade att de inte går att rubba om man inte har den ekonomiska makten. Alltså, säger arbetsgivarna till sina anställda, ta hela rubbet upp till en viss nivå, men ta då också ansvaret och problemen. Själva klipper vi kupongerna och bestämmer vad som ska produceras och hur det ska produceras. Den nya arbetsrätten innebär visserligen att i princip allt ska vara förhandlingsbart, men när man kommer till den yttersta punkten — t.ex. om företaget ska läggas ner och vad som ska produceras — är arbetsgivaren fortfarande suverän. Den som står och tillverkar skit kommer att få tillverka skit även i fortsättningen. Men nu är det han själv och i synnerhet hans egen fackförening som blir ansvarig för att skiten kommer ur maskinerna i den takt som arbetsgivarna bestämmer.” Det finns flera exempel på avtal som har denna huvudinriktning. Jag vill här bara nämna avtalet om företagshälsovården. Detta är tydligen den innebörd och de realiteter man får räkna med i de samarbetsavtal som kommer som en följd av regeringens förslag till medbestämmanderätt. Vårt parti anser att denna samarbetspolitik måste kastas över bord om man verkligen vill förbättra arbetsförhållandena: Vi har i vår partimotion klart visat vad som borde vara utgångspunkterna för en facklig kamp för att förbättra arbetsvillkor och för att bryta kapitalägarnas makt över produktionsmedlen. Där slår vi också fast följande: Verklig ekonomisk demokrati och företagsdemokrati förutsätter planhushållning och socialism: Varje diskussion om arbetarmakt och arbetarstyrda företag som inte har sin utgångspunkt i att man skall avskaffa det kapitalistiska ägandet leder till illusioner och till att lönarbetarna och fackföreningarna knyts hårdare till de kapitalistiska företagen. Man kan inte skilja på frågan om kampen om makten i företagen och om makten i samhället, dvs. över statsapparaten och produktionsmedlen. Vi måste också komma ihåg att kapitalismen är ett system för maximering av profiten. Det företag som inte ger ägarna tillräcklig profit läggs ned. Det stora kapitalet äter upp det lilla. Avgörande beslut, som gäller hundratusentals anställda, fattas i koncernledningar, ofta med säte utomlands. Ingenting av detta ändras genom medägande, medbestämmande, medansvar och genom att fackföreningarna tar ett huvudansvar för rationaliseringsoch personalpolitik. Den s.k. offentliga sektorn och de statliga företagen är också en del av den kapitalistiska ekonomin. Utvecklingstendenser som alltid främst kännetecknat de privatägda företagen med ökad press på de anställda och ökad utslagning ger sig alltmer till känna också i den allmänägda sektorn. De statliga affärsverken drivs allt hårdare efter lönsamhetsprin cipen. Kommunernas och landstingens allt trängre ekonomiska ramar leder till att man söker binda upp de fackliga organisationerna för en rationaliseringsoch personalpolitik där samma effektivitetsoch lönsamhetsprinciper tillämpas som i de privata företagen. Avgörande för om samhället är socialistiskt eller kapitalistiskt är ägandet av produktionsmedlen och vilken klass som behärskar statsapparaten. Vi säger också att socialismen bara kan nås på klasskampens väg och aldrig genom samverkan mellan kapital och arbete. Det är utifrån dessa utgångspunkter som vi från vpk har lagt fram ett helhetsalternativ till regeringens förslag om medbestämmanderätt. Vi anser att det behövs grundläggande demokratiska rättigheter på arbetsplatserna som ett stöd för arbetarklassens kamp. När utskottets talesman herr Nilsson i Kalmar säger att vi med vårt förslag vill genomföra socialismen så visar det hur litet en socialdemokrat har satt sig in i själva frågan hur man uppnår socialism: Våra krav är ett stöd i kampen för ett socialistiskt samhälle — på vägen mot ett sådant. Vi utgår ifrån den ursprungliga fackliga rörelsens mål att vara arbetsköparnas motpart och inte samarbetspartner. Det som kan ge någon som helst makt för arbetarna och deras fackliga organisationer under kapitalismen är inte samarbete med kapitalisterna utan att fackföreningarna verkar som kamporganisationer och att de har demokratiska rättigheter som stöder den kampen och inte lagar som förhindrar den. Det är därför viktigt att en lag verkligen uttalar vad den skall syfta till. Regeringens förslag ger ju en mängd illusioner om att man skall lösa arbetsplatsens problem. Men lagen säger inte vad man skall lösa utan uttalar fromma förhoppningar. Vi menar att en lag måste ha bestämda och klara mål. Därför vill vi ha en tilläggsparagraf till 32 § som skall sikta mot och förverkliga den målsättningen. Karl Hallgren har tidigare redovisat våra sociala mål, och jag skall inte närmare gå in på dem. För att kunna förverkliga de sociala målen menar vi att det måste finnas en ovillkorlig primär förhandlingsskyldighet för arbetsköparna i alla frågor och att strejkåtgärder kan vidtas när förhandlingarna inte ger det resultat som arbetarna tycker att de skall ge. Jag vill återigen hänvisa till Valter Korpi, som i LO-tidningen kartlagt strejkbilden i Sverige och andra länder. Han dementerar alla de påståenden om strejkernas orsaker och verkningar som kapitalisterna, de borgerliga partierna och tyvärr även regeringen och fackliga ledningar sprider — att strejkerna skulle ha sitt ursprung i okynne. Som min partiordförande Lars Werner sade i går på Sergels torg uppstår strejkerna ur de objektiva motsättningarna mellan kapital och arbete. Detta kan man inte lagstifta bort, lika litet som klassolidariteten mellan arbetarna. Arbetarna strejkar inte av okynne. Det är arbetsköparna som provocerar fram strejkerna. Om någon mindre grupp skulle missbruka strejkvapnet och utnämna sig till ledare för arbetarklassen, så korrigerar arbetarna det själva. Detta måste också vara fackföreningsrörelsens uppfattning. Strejkförbudet slår främst mot fackföreningarnas möjligheter att utveckla en självständig kamp. Genom att arbetsköparna i kraft av ägandet kan genomföra förändringar —- och den vägen öppnas främst genom regeringens 11 § —- kommer kapitalintressena att genomdriva sin linje, sin utveckling av arbetslivet. Det kan alltså inte medbestämmanderätten förhindra. Vi anser att förhandlingsrätten och möjligheten till strejk inte är tillräckligt om man verkligen vill stödja arbetarna i deras kamp. Därför beklagar vi att regeringen har skjutit vetorättsfrågorna på framtiden. Det måste vara ett tecken på att regeringen gör en kompromiss — eller inte vill göra någonting. Att man inte lägger fram förslag om en vetorätt i dag beror såvitt jag förstår på att den skulle gå stick i stäv med det samarbete som man förordar. Vi anser alltså att vetorätten behövs som ett stöd i kampen. Man skall ha vetorätt i avgörande frågor som berör arbetarnas förhållanden. Det gäller personalfrågorna, frågor vid uppsägning och omflyttning av anställda, investeringsfrågorna, frågor vid försäljning, förflyttning och nedläggning av företag, vid anlitande av entreprenörer och konsulter i alla fall, vid rationaliseringer, produktionsuppläggningar, analys och mätmetoder samt vid bestämmande av löneform. Dessa rättigheter skulle vara av största betydelse för att fackföreningsrörelsen skulle kunna förändra arbetsvillkoren. Men detta ingrepp i arbetsköparnas makt vill tyvärr inte regeringen vara med om. Det skulle verkligen vara fråga om demokrati på arbetsplatsen — som vi helt är i avsaknad av i dag. Regeringens förslag innehåller många tveksamheter, och jag tycker inte att de under dagens debatt har blivit särskilt mycket utredda. Därför skulle jag vilja ställa några frågor till berörda statsråd eller utskottsrepresentanter. Om jag förstått medbestämmanderättslagen rätt, så finns där bara en diffus målsättning i fråga om vad som skall uppnås med denna medbestämmanderättslag. Man överlåter det egentligen till förhandlingar och samarbetsavtal. Men man säger också att lagen skall ge nya sociala dimensioner. Då skulle jag vilja fråga direkt: Hur kommer de problem som man har på arbetsplatserna att lösas? Det måste ju finnas någon mening bakom. När kan vi räkna med att stressen och sjukskrivningarna radikalt minskas? När kommer de monotona och ensidiga arbetsuppgifterna att minska? När kommer de arbetshandikappade att få en annan och starkare ställning i produktionen? När kommer de förtidspensionerades skara att minska? Jag ställer dessa frågor därför att jag tycker det är mycket väsentligt att kunna tala om på vilket sätt man skall förverkliga det hela. Hittillsvarande förhandlingar och system har verkligen inte haft inriktningen att lösa de här problemen fastän man kunde ha löst flera av dem redan tidigare. En annan fråga gäller förhandlingsrätten. Den utvidgas ju till fler områden än tidigare, och det tycker jag är bra. Men beträffande den primära förhandlingsskyldigheten finns det i 11 § stadgat att föreligger synnerliga skäl för uppskov med beslut får arbetsgivaren fatta och verkställa beslutet innan han fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första stycket. Jag frågar mig: Varför detta undantag? Varför denna arbetsköparhänsyn? I remissgrupperna som behandlade arbetsrättskommitténs förslag fanns det ett starkt gensvar för en lokal strejkrätt sådan som vpk nu förelsår. Det träffas ett avtal under bestämda förutsättningar, men på grund av arbetsköparnas makt ändras dessa förutsättningar i de flesta fall under avtalsperiodens gång. När ett avtal ingås stadgar man fredsplikt, och den primära förhandlingsskyldigheten gäller då under fredsplikt. Detta innebär i realiteten att arbetsköparnas § 32 blir avgörande — deras makt, deras ägande kommer att bestämma under avtalsperioden. Arbetsmarknadsministern redovisade att det är arbetsköparna som orsakar de flesta strejkerna. Jag frågar mig: Varför har det då inte kommit något förslag att den lokala fackföreningen skall kunna ta till stridsåtgärder? I det sammanhanget vill jag också ta upp frågan om lockouten. Här gör man ett uttalande i förslaget att arbetsköparna skall kunna bli befriade från fredsplikt i ett visst bestämt skede. Om det hade funnits någon lyhördhet för de stämningar som finns på arbetsplatserna hade man väl skrivit ett mycket långt avsnitt om att den lokala fackföreningen skulle kunna göra avsteg från denna fredsplikt, skulle kunna bli befriad från den och skulle kunna sätta in hela sin styrka. Här har tidigare talats om att vid en olovlig strejk som pågår under lång tid kan man avskedas, att den som driver en strejk i syfte att störa den ordinarie fackliga verksamheten på arbetsplatsen kan avskedas och att arbetsköparna kan befrias från fredsplikten och använda lockoutvapnet. Då frågar man sig: Varför har dessa skärpningar gjorts? De har ju inte diskuterats under remissbehandlingen. Jag vill bolla frågan vidare. Jag såg inte på Rapport i går, men jag lyssnade på Morgonekot i dag, där LO:s andre ordförande tillfrågades om varför de här sakerna finns i förslaget när de inte diskuterats under remissbehandlingen. Han svarade: Den frågan skall inte ställas till mig — den skall ställas till arbetsmarknadsministern eller till regeringen. Och den fråga som ställs och egentligen skulle ha ett svar är: Varför har de här punkterna om en skärpning kommit in i förslaget? Det finns en fråga till som är oerhört väsentlig och som det varit diskussion om — t.o.m. TCO har yttrat sig om den: Varför sammankopplas löneförhandlingarna och medbestämmanderättsförhandlingarna till ett och samma tillfälle? Vid förhandlingar om så omfattande ting måste det ju bli ett givande och tagande i stor skala, och i den omgången är frågan om inte arbetsköparna i kraft av sin makt har stora fördelar. Varför görs då denna sammankoppling av förhandlingarna? En annan sida av lagen är den offentliga sektorn. Jag har tidigare skildrat hur man där i likhet med vad fallet är i den privata sektorn drabbas av rationaliseringsoch effektivitetsjakten. Därför vill jag ställa en fråga till statsrådet eller till den utskottsledamot som kan svara på den, om den inte är för tidigt framställd: Är det verkligen vettigt att utestänga en miljon arbetare från möjligheten att påverka sina arbetsvillkor? Vi kan ju ta två exempel. Sjukvårdspersonalen skall följa de politiska besluten och fullgöra sina uppgifter att ta hand om sjuka människor. Det är helt riktigt. Men när det är fråga om hur många som skall vara anställda — i realiteten alltså vilken arbetstakt man skall ha — och arbetsmiljöns utformning, borde inte de anställda då när det gäller deras egna anställningsförhållanden kunna förhandla direkt med den högsta myndigheten? Eller låt oss ta postpersonalens problem. Det är ju en fråga som vi har behandlat tidigare här i kammaren. Där tvingas personalen rätta sig efter ramar som myndigheter och förtroendevalda har dragit upp. Där har man ingen möjlighet att direkt förhandla och strida för sin arbetsmiljö, hur många som skall vara anställda osv. Det är ju oerhört viktiga ting i dagens arbetsliv. Vi har i vår motion framfört en mängd av de grundläggande krav som kom fram under remissarbetet. Därför har vi i reservationerna 6, 12 och 14 tagit upp frågan om den primära förhandlingsskyldigheten utan undantag. I reservationen 28 har vi också föreslagit borttagande av den sekretess som nu kan åläggas arbetarrepresentanter. Vi föreslår även att avtal skall kunna tecknas, som har demokratiska rättigheter som stöd. Det kravet återfinns i reservationen 32, där vi avvisar SAF:s § 32 och regeringens lagförslag, samma paragraf. Reservationen 32 anger också den målsättning som bör föreligga för en lag i de arbetandes intresse. Kraven på facklig vetorätt på områden där arbetarna har speciella skäl att skydda sig mot arbetsköparnas åtgärder återfinns i reservationen 36. De omdiskuterade antistrejkbestämmelserna och de skärpningar som där har tillkommit i regeringens förslag avvisas i reservationerna 37, 41 och 49. Det innebär också krav på främst en lokal strejkrätt. Reservationen 54 slutligen underkänner lagförslaget om offentlig anställning och lagens begränsningar när det gäller möjligheterna för de offentliganställda att kämpa för sina arbetsvillkor. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vpk-reservationerna, utom reservationen 49. Dessutom vill jag framställa det särskilda yrkande som har delats ut på ledamöternas bänkar.

Om vårt förslag om att få strejkrätten införd faller — som det nu ser ut att göra, vi har ju fyra partier emot oss i utskottet — så utgör detta yrkande vårt förslag.

Herr talman! Det är valår i år. För de olika partierna, i varje fall de borgerliga, gäller det då att framstå som så löntagarvänliga som möjligt. Samtliga partier framställer det som om det var de som hade möjliggjort den här reformen; det är på dem det beror att den har kommit till stånd. Till vissa delar är de också med på den — det är alldeles riktigt. Men på flera vitala punkter går de emot den. Som jag förut sade har moderata samlingspartiet gått emot propositionen på inte mindre än 32 punkter. Ändå säger herr Nordgren att moderata samlingspartiet är intresserat av att reformen genomförs. Men på det sättet tar man ju bort flera viktiga avsnitt, som är vitala för oss inom fackföreningsrörelsen. Det kan vi inte godkänna. Centern har gått emot förslaget på 13 punkter, folkpartiet på 9, och vpk har en hel mängd reservationer. Herr Nordgren nämnde nyss att fackföreningsrörelsen ger socialdemokraterna pengar. Ja, det gör vi. Och vi står för det och talar om det öppet. När ni i moderata samlingspartiet tar emot pengar av arbetsgivarna — observera, inte Arbetsgivareföreningen utan arbetsgivarna — så gör ni det självfallet för att tillvarata deras intressen, liksom vi väntar oss att socialdemokraterna skall tillvarata fackföreningsrörelsens intressen. Det är av den anledningen vi har kollektivanslutning och samarbete. Menar herr Nordgren att ni vill genomföra den här reformen när er partiledare uttalat att demokratin är i fara i och med att reformen genomförs? Har ni varit med om att genomföra reformen, när ni går emot den på 32 punkter och gör sådana uttalanden? Jag vill påstå att ni inte har det. På samma sätt skulle man kunna ta upp punkter som centern motsatt sig. Herr Fagerlund hävdade att centerns förslag när det gäller 14 § inte stämmer med förslaget i övrigt. På det svarade herr Nilsson i Tvärålund: Vi har testat den här paragrafen på småföretagarna. De begriper den, och det är huvudsaken. —- Huvudsaken är alltså att arbetsgivarna begriper den. Men om löntagarna begriper den eller ej — det är inte så noga. I varje fall sade inte herr Nilsson i Tvärålund det. När det gäller vpk får jag återkomma.

Herr talman! Inledningsvis vill jag för herr Nilsson i Kalmar påpeka att arbetsrättskommitténs majoritet i mycket stor utsträckning också består av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i utredningen, eftersom de endast på ett par punkter avgav reservationer. Herr Nilsson angrep tidigare vår reservation nr 23 angående rätten till information. När det är stora värden som kan stå på spel är det som föreslås i den reservationen och i det tillägg vi har gjort en lämplig avvägning för både ägare och anställda, menar vi. Det är någonting som parterna har förutsättningar att träffa överenskommelse om. Att påstå att vårt ställningstagande när det gäller arbetsrättsreformen skulle leda till samma resultat som det gamla företagsnämndsavtalet är väl i alla fall, herr Nilsson i Kalmar, att ge en vrångbild av de reservationer som centerns ledamöter i inrikesutskottet står bakom. För herr Nilsson i Kalmar är ”Centerns lilla gröna” ett kärt ämne. I den skriften har vi bl.a. uttalat — och det står vi självfallet för — att det inte finns några delade meningar mellan arbetsgivare och anställd när det gäller att nå ett gott produktionsresultat. Detta är, och det är vår bestämda uppfattning, till gagn för både anställd och ägare. Jag hade hoppats att herr Nilsson i Kalmar skulle dela denna uppfattning, men det tycks han inte göra med tanke på det uttalande han gjorde. Att det föreligger ett partsförhållande vid fördelning av produktionsresultat är en självklarhet, och det har vi också framhållit i skriften Centern på arbetsplatsen. Herr Nilsson i Kalmar citerade också vad herr Nilsson i Tvärålund sade om de kontakter som vi inom centerrörelsen har haft med småföretagarna och de anställda i de små företagen. Nu råkade tyvärr herr Nilsson i Kalmar säga att vi endast har haft kontakt med småföretagarna, men så var inte fallet, och så uttalade sig inte heller herr Nilsson i Tvärålund. Slutligen, herr talman, vill jag bara konstatera att enligt gjorda undersökningar röstade i det förra valet var sjätte LO-medlem på centerpartiet. Detta är bevis nog på att den politik vi bedriver engagerar allt flera löneanställda.

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar vill ge sken av att de borgerliga partierna i väsentliga avseenden skulle vara emot den här lagen. Jag ber att få påpeka, vilket sagts tidigare från olika håll, att i de stora principerna är vi överens. Det har säkert framgått av vad vi från folkpartiets sida har sagt, att vi länge har drivit frågan om en vidgad arbetsdemokrati. Därför tror jag att det är litet felaktigt när herr Nilsson i Kalmar säger att folkpartiet gått emot förslaget på tio punkter. Vi har strängt taget bara en reservation. De övriga punkterna är utskottets majoritetsskrivningar, och i vissa frågor har vi majoritetsskrivning tillsammans med socialdemokraterna i utskottet. Vi har sett det så, att även i den mest perfekta lagstiftning kan det behövas vissa kompletteringar, och det kan uppstå smärre avvikelser och göras förtydliganden. Det har väl kommit fram under behandlingen i utskottet. Men i fråga om själva grundtanken har det inte, som vi ser det från folkpartiets sida, rått några delade meningar. Låt mig än en gång betona att folkpartiet länge har drivit frågan om arbetsdemokrati och ett vidgande av möjligheterna för de anställda att delta i beslutsprocessen på företagen. Det är alltså inte — jag får återkomma till vad jag sade tidigare — från folkpartiets sida fråga om någon omvändelse under galgen, som herr Nilsson i Kalmar uttryckte det tidigare, utan det är en grundtanke vi länge drivit i den här frågan, nämligen att medverka till ökad arbetsdemokrati.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar lyckades disponera sina tre minuter så att han inte kunde svara på någon av mina frågor. Jag vet inte om det var en prioritering av vad han tyckte var viktigast, men jag skulle tro att det, före lagens ikraftträdande, måste vara viktigt för socialdemokratin att man talar om vad man egentligen vill med den, varför man inskränkt förhandlingsrätten och varför man gjort på detta sätt med fredsplikten och strejkrätten. Jag vill också konstatera att det finns en väldig skillnad mellan herr Nilssons i Kalmar och arbetsmarknadsministerns sätt att diskutera i dag. De borgerliga deltagarna i replikskiftet vill på allt sätt tona ner motsättningarna — det gäller också arbetsmarknadsministern, som säger att det råder en stor enighet i de viktiga, grundläggande frågorna — men herr Nilsson i Kalmar försöker skapa en konstlad motsättning. Jag har tidigare gratulerat socialdemokratin till sällskapet i den här frågan. Herr Nilsson i Kalmar tog i sitt inledningsanförande upp frågan om vår reservation för att ta bort fredsplikten. Han glömde helt bort det historiska faktum att före kollektivavtalets tillkomst, 1928, var det de fackliga organisationerna som säkrade avtalets innebörd. Då hade man som sagt ingen fredsplikt, utan då respekterades det avtal som tecknats. Ändrades förutsättningarna för ingångna avtal fick man ta upp nya förhandlingar, vare sig man hade strejkrätt eller ej. Vad som förhindrar kampen i dag är att arbetarnas villkor på arbetsplatsen varje dag förändras, och de kan inte på ett riktigt och bra sätt hävda sina intressen. Det säger också de fackliga företrädarna som gång efter annan får tala om: Vi kan inte göra mer för dagen, vi har inte möjlighet att sätta några stridsåtgärder mot arbetsköparnas makt.

Herr talman! Det var inte oartighet som gjorde att jag inte svarade på inlägget av herr Hagberg i Borlänge utan det var helt enkelt bristande tid. Med anledning av vad som anförts från vpk-håll kan jag väl upprepa ungefär vad jag sagt tidigare, nämligen att vi på facklig sida inte är betjänta av oinskränkt strejkrätt eller att fredsplikten avskaffas. Vi anser att har ett avtal slutits, då skall man också hålla det, annars skulle vi få anarki på arbetsplatserna. I övrigt vill jag hänvisa till arbetsmarknadsministerns anförande, som var mycket uttömmande vad beträffar vpk:s reservationer på olika punkter. Sedan vill jag fortfarande vidhålla att centerpartiet lever i dag inte upp till de fina deklarationerna i ”Centerns lilla gröna”. Varför vill man göra inskränkningar som drabbar löntagarna och gynnar företagarna? Varför vill man inskränka på förhandlingsoch informationsrätten för löntagarna? Varför tror man inte på löntagarna när det står stora värden på spel? Och varför vill man inte ge de offentliganställda möjligheter att förhandla om sina angelägenheter? Det här är ju att misstro löntagarna, medan man i ”Centerns lilla gröna” talar om samarbete. Herr Nordgren sade att socialdemokraterna tar betalt av Landsorganisationen för att tillvarata dess intressen. Det är alldeles felaktigt. Fackföreningsrörelsen stöder socialdemokraterna därför att vi har den upp fattningen att de företräder våra intressen bättre än något annat politiskt parti, och vi ställer också krav på det socialdemokratiska partiet. Men är det någon här i kammaren som tror att moderata samlingspartiet tar emot pengar av arbetsgivarna för att motarbeta dem? Jag gör det faktiskt inte, herr Nordgren. Jag tror att ni får pengarna för att ni skall hävda arbetsgivarnas intressen. Till herr Jonsson i Mora vill jag säga att folkpartiet visserligen inte står bakom så många reservationer, men på åtta punkter i betänkandet har ni varit med om samskrivningar som försatt oss socialdemokrater i minoritet, och det är punkter som är mycket vitala för oss inom fackföreningsrörelsen. Till sist vill jag yrka avslag på det yrkande som herr Hagberg i Borlänge har framställt under debatten.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar argumenterar på ett sätt som verkligen är avslöjande för vart socialdemokraterna vill komma. Mellan den fredsplikt som man nu skärper och full strejkrätt finns ingenting. Jag trodde att socialdemokraterna, om de ville se den sociala verkligheten, skulle gå kanske inte så långt som vi har föreslagit men i alla fall en bit på vägen. Någon sådan strävan finns dock inte, utan man skärper fredsplikten i stället. Att förvägra arbetstagarna lokal strejkrätt är verkligen, som herr Nilsson uttrycker det, att misstro de fackliga organisationernas medlemmar. Herr Nilsson tror inte att de skulle kunna handha strejkvapnet på ett riktigt sätt, vilket jag däremot tror att de skulle kunna. Det är ju förbudet i dagens lagstiftning mot lokala strejker som skapar de olagliga strejkerna. Vi kan inte lagstifta bort den sociala verklighet som strejkerna kommer ur. Jag har inte fått svar på frågan vad lagen syftar till, och det gör mig ganska fundersam. Hur skall man med den här lagstiftningen kunna komma till rätta med sådana saker som förtidspensioneringen och den ökade stressen?

Herr talman! Centerns ställningstagande innebär inte på något sätt att vi skulle misstro löntagarna och deras sätt att utföra fackligt arbete, utan det som vi har föreslagit är en komplettering till den lagtext som finns. Detta skulle ge garanti för att alla anställda även på de mindre arbetsplatserna kan få möjlighet att, om det inte finns fackklubb eller facklig förtroendeman, överlägga med arbetsgivaren. Sedan är det självklart att man, om man anser det riktigt och angeläget från löntagarnas sida, skall kunna föra frågan vidare till både lokal och central förhandling. Som lagstiftare har vi här i riksdagen anledning se till att en sådan garanti blir fastlagd. Jag är övertygad om att det i mycket stor utsträckning genom kollektivavtal kommer att träffas överenskommelser med denna innebörd, men i avvaktan på att kollektivavtal blir tecknat på detta område gäller ju lagreglernas bestämmelser.

Herr talman! Min uppgift är att kommentera reservationerna fr.o.m. nr 43 och framåt. När det gäller vänsterpartiet kommunisternas reservationer hänvisar jag, i likhet med föregående talare från socialdemokraterna, till vad utskottet har skrivit, nämligen att vpk:s krav och ställningstaganden över huvud taget inte är förenliga med vårt lands ekonomiska system. Eftersom det här lagförslaget är baserat på det faktum att det skall tillämpas i vårt samhälle, finns det inte anledning att gå in på de olika reser vationerna från vpk. Jag vill ändock med hänsyn till herr Hagbergs i Borlänge rätt långa anförande här för en stund sedan säga att jag tror att jag kan finna förklaringen till vpk:s litenhet. Den beskrivning vpk gör av det svenska samhället känner arbetarna definitivt inte igen! Herr Hagberg gjorde en beskrivning av det här förslaget till lag om medbestämmanderätt som visade att kommunisterna egentligen vill göra skärpningar i stället för att ge löntagarna möjligheter att stärka sin ställning på arbetsplatserna. — Det skulle naturligtvis vara mycket bra om vpk slutade att angripa både det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen. Det innebär alldeles tillräckligt mycket problem — utan att behöva bemöta denna kritik — att arbeta för en fortsatt demokratisering av arbetslivet. Reservationen 44 är socialdemokratisk. Jag yrkar helt enkelt bifall till den reservationen, vars text behandlar 58 och 54 §§. Även reservationen 46 är socialdemokratisk. Den behandlar tillämpningen av skadeståndsreglerna. Där kräver majoriteten att rättspraxis rörande skadeståndsskyldighet skall utbildas med måttfullhet under beaktande av den nya lagstiftningen. Det här är inte den första lagen på arbetslivets område som beslutas, och när det gäller rättspraxis är det naturligt att arbetsdomstolen tolkar lagen i lagstiftarnas mening. Naturligtvis kan jämkningsregeln i 60 § komma in vid bedömande av frågor om överträdelse av lagstiftningen. Jag yrkar bifall även till reservationen 46. En av de frågor som varit föremål för stor uppmärksamhet, kanske den största, är den som behandlas i reservationen 50, nämligen 200 kronorsregeln. De borgerliga föreslår att man skall ta bort maximeringen till 200 kr. per anställd vid överträdelse av avtal. Vi anser på socialdemokratiskt håll att det inte finns anledning att ändra på den tidigare lagstiftningen när det gäller enskild skadeståndsskyldighet. Hela lagförslaget om medbestämmande bygger på att de anställda genom det ökade medbestämmandet också skall ha möjlighet att påverka sin arbetsplats på ett helt annat sätt än tidigare. Dessutom finns i lagförslaget den regeln inbyggd som säger: Uppstår en icke avtalsenlig konflikt är parterna skyldiga att överlägga om orsakerna till konflikten. Detta är en mycket viktig regel. Tidigare var förhållandena sådana att det, när en vild strejk utbröt, gällde att krypa ned i skyttegravarna och inte komma i samtal förrän återgång till arbetet hade skett — vilket också förlängde konflikterna. Skulle det, trots de nya möjligheter lagstiftningen ger, bli en konflikt, blir naturligtvis inte läget på arbetsplatsen bättre av att man höjer skadeståndet. Det riktiga är att se till att man får arbetsplatser som tar bort konfliktsituationerna, inte att skrämma med ett högt skadestånd. Jag tror nämligen inte, till skillnad från framträdande centerpartister, att det skall svida i skinnet på de arbetstagare som har varit indragna i en icke avtalsenlig konflikt. Vi borde ha kommit ifrån den synen på arbetslivet och acceptera människors rätt till en arbetsmiljö och en arbetssituation som tar bort konflikter av detta slag. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen 50. Jag har därmed att gå över till reservationen 55 om regler i lag på det avtalsbara området på offentligsidan. Denna reservation från centern och moderaterna är något märklig — så till vida att där den inte är motsägelsefull är den faktiskt rätt obegriplig. Eftersom jag har suttit i utskottet och haft möjlighet att följa diskussionen vet jag att det man här vill åstadkomma är ett klart avtalsförbud. Reservationen utmynnar i ett yrkande om att 1 kap. 2a§ skall få en utformning som lyder: Sedan kommer ett stycke som gör att hela resonemanget blir oklart. Det heter där: ”Oavsett vad som sägs i första stycket tillämpas föreskrifterna i 11-13 §§ lagen --- om medbestämmande i arbetslivet på anställningsförhållanden som omfattas av denna lag.” Vad detta innebär är att överläggningsrätten skall finnas men att överläggningar icke får utmynna i ett avtal. Det är med andra ord exakt vad som tillämpas i dag. Det finns överläggningsrätt, men det är också ett klart avtalsförbud. Det är något märkligt att moderaterna och centern kommit fram till denna slutsats — eller också är det inte speciellt märkligt. Man måste ändå konstatera att moderaterna och centern tror att LO, TCO, och SACO/SR, socialdemokraterna och även folkpartiet skulle komma på idén att urholka den politiska demokratin. Förhållandet är ju det att de fackliga organisationerna klart och entydigt har uttalat sig för att man helt skall respektera den politiska demokratin. Som kammaren vet har också lagen kompletterats med ett avtal, och det avtalet är en klar garanti mot maktmissbruk. Folkpartiet och moderaterna försöker att hårt begränsa förhandlingsmöjligheterna för de offentligt anställda. Det har också förekommit skarpa reaktioner från det hållet. Bl. a. har representanter för TCO reagerat mycket häftigt mot försöket att bibehålla det s.k. avtalsförbudet och att det enbart skall finnas kvar en överläggningsrätt. Jag yrkar avslag på reservationen 55. När det gäller reservationen 56 om ledigkungörande av statliga tjänster vill jag peka på att vi helt nyligen haft en debatt här i kammaren mellan statsrådet Feldt och Staffan Burenstam Linder om detta. Det faststogs med eftertryck av statsrådet Feldt att någon anledning till kritik mot eller förändring av det nuvarande förfarandet inte fanns. Vad som är litet märkligt med denna reservation är att den kom till efter den debatten. När man läser motionen och även reservationen får man i tankarna det bevingade yttrandet att det vore intressant, om det vore sant. Men vad man närmast har en känsla av är att ett fullföljande av moderaternas buskresonemang vore något av en officiell ryktesspridning. Jag yrkar herr talman, avslag på den moderata reservationen 56. Vad beträffar reservationen 57, också den från moderaterna, med krav på ett statligt personalpolitiskt program finns det inte mer att säga än vad som står i utskottets betänkande. Något konfunderad blir man när man ser att reservanterna har svårt att förstå att arbetet med det personalpolitiska programmet helt har avstannat. Det bör väl ändå vara rätt naturligt att så har skett, med hänsyn till att en helt ny situation har uppstått i och med de förhandlingsmöjligheter som den nya lagen ger. Jag är övertygad om att de anställdas organisationer klarar detta utan inblandning från riksdagen. Jag yrkar avslag på reservationen 57. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen 59, angående politisk verksamhet på arbetsplatserna. Den behöver inte närmare motiveras. Den skrivning som de tre borgerliga partierna står för är orimlig med hänsyn till att allting annat i denna lagstiftning baseras på kollektivavtal. Då bör naturligtvis också fackföreningarna och arbetsgivarna vara oförhindrade att även här komma överens om hur det skall fungera. Det är en underlig form av demokrati om enbart de i riksdagen eller i kommunala församlingar verkande partierna skall ha möjlighet att komma ut på arbetsplatserna. Därmed har man ingalunda givit alla partier samma möjlighet. Den enda rimliga vägen är att parterna på resp. arbetsplatser får ta ställning till dessa frågor. Det har förekommit en lång debatt i olika sammanhang om formerna för förhandlingar ute på de små arbetsplatserna i de fall där man saknar fackklubb eller facklig organisation. Centern och moderaterna har här en något märklig argumentation. De vill definitivt göra intrång i den fackliga verksamheten och i de fackliga organisationernas sätt att driva sitt arbete. Frågan är väl om man inte i och med detta helt måste definiera om begreppet förhandling. Skall man förhandla måste man ju också ha regler för hur en förhandling skall gå till, hur protokoll skall upprättas och annat, men hur skall detta gå till om man skall plocka ut någon från en arbetsplats och säga: Nu skall vi sätta i gång och förhandla, därför att här finns det ingen facklig organisation? Om två parter ingår ett avtal är det nödvändigt att parterna också bevakar och följer upp avtalet, och därför måste det finnas representativitet för dem som skall förhandla. Herr Nilsson i Tvärålund klagade över att herr Fagerlund hade sagt att herr Nilsson var fackligt okunnig. Jag vill nog hålla med herr Fagerlund om att så måste vara fallet. Litet förvånande är också att herr Fransson har varit med på det här, eftersom han ändå har ett fackligt. förlutet och bör kunna sätta sig in i vilka problem som skulle uppstå. Till sist, herr talman, några funderingar i samband med riksdagsbehandlingen av medbestämmandelagen! Det är få lagstiftningsfrågor som följts med sådant intresse från olika håll som denna medbestämmandelag. Det är naturligtvis positivt att så är fallet, men när det gäller synen på medbestämmandefrågorna kan man urskilja två helt olika linjer. Man skulle kunna beteckna de linjerna som synen från företagarhåll och synen från arbetstagarhåll. För arbetstagarna är det ett mycket gammalt krav att få medbestämmanderätt på arbetsplatsen och att § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar skall utmönstras. Personligen är jag övertygad om att när vi kommit dithän att lagen börjat tillämpas, dels i sig, dels i form av avtal, kommer arbetslivet att bli bättre — bättre så till vida att demokratin då gör sitt genombrott på våra arbetsplatser. Men jag tror inte för ett ögonblick att det här är slutet på reformeringen av arbetslivet, utan detta är bara en början. Vi kommer att fullfölja lagstiftningen, som reellt ger de anställda en helt annan roll än tidigare ute på arbetsplatserna. Den andra linjen kan man kalla arbetsgivarlinjen. Den som har följt arbetsgivarpressen och även övrig press under rätt lång tid har klart för sig att vissa företagare hyser farhågor. Uttryck som: Medbestämmandelagen innebär socialisering, rösta ner den! Blås till strid! Saltsjöbadsandan håller inte längre! och andra uttalanden av företagare har cirkulerat i pressen och är väl kända. Tidningen Företagaren hade i sitt nummer i förra veckan en artikel under rubriken Lottning på flera punkter i medbestämmandelagen. Jag citerar ur den artikeln: ”Den 2 juni blir det riksdagsdebatt om förslaget till lagen om medbestämmande i arbetslivet. Debatten torde sluta med att det blir lottning om några avsnitt i lagtexten. Total borgerlig samstämmighet kan nämligen utläsas ur några motioner som lämnats i anslutning till lagförslaget vars utskottsbehandling började i slutet av april. Bl.

Det skulle också vara intressant att få reda på vilka av SFR:s medlemmar det rör sig om som har varit med i den här hanteringen. Det är nämligen inte första gången som SFR talar om sin riksdagsgrupp. Enligt uppgift från SFR skulle det finnas 44 ledamöter i riksdagen ifrån de tre borgerliga partierna som organisationen kallar för sin grupp. När det gäller ställningstagandet i den här frågan lika väl som i alla andra löntagarfrågor är det helt naturligt att socialdemokratin ger sitt stöd åt löntagarna — helt enkelt därför att socialdemokratins och löntagarnas intressen är desamma. Om det skulle bli lottförluster här i dag kommer vi naturligtvis att från socialdemokratiskt håll vid första bästa tillfälle se till att förändra lagstiftningen i den riktning som propositionen innebär. Propositionen är ett samlat uttryck för socialdemokratins och löntagarnas intressen. Detta har vi fått belägg för inte minst vid de träffar som vi haft med löntagarorganisationer i utskottet under behandlingen av propositionen. Det bör noteras att de tre borgerliga partierna inte i något fall där de avgivit reservationer eller skrivit sig samman i utskottsbetänkandet för fram de anställdas frågor och intressen utan försöker urholka förslaget, vilket med andra ord innebär försämringar för arbetstagarna.

Herr talman! Jag skall först och främst uppehålla mig vid lagen om offentlig anställning men också komma in på vissa andra frågor. Den föreslagna lagen om offentlig anställning behandlar mycket viktiga frågor. Man kan tyvärr konstatera att den inte har förberetts på samma grundliga sätt som medbestämmandelagen i övrigt. Den har inte varit föremål för utredning och inte heller för remissbehandling på samma sätt. Lagen har inte lagrådsgranskats, och det faktum att den inte varit föremål för sådan granskning — att det alltså inte funnits någon förhandsversion för utskottets ledamöter att ta del av — har också inneburit att utskottet haft mindre tid att tränga in i denna lagstiftning än i lagstiftningen om medbestämmande. Detta är naturligtvis mycket allvarligt, och det skulle kanske funnits fog för ett krav på att uppskjuta behandlingen av den här lagen för att få en mer grundlig bearbetning. Men vi har bedömt det som angeläget att inte skjuta upp ikraftträdandet av hela detta lagstiftningskomplex. Vi har också ansett det nödvändigt att lagregleringen för den offentliga sektorn kommer samtidigt som lagregleringen för den privata sektorn. Därför har vi sett oss nödsakade att medverka till att denna lag nu förs fram till beslut trots att det kan riktas allvarlig kritik mot departementet för dess mycket snabba handläggning av detta viktiga lagstiftningskomplex — för viktigt är det utan tvivel. Det är självklart ett nödvändigt krav att de som arbetar inom den offentliga sektorn — en mycket stor del av hela arbetskraften — så långt möjligt får samma möjligheter till inflytande som de som arbetar inom den privata sektorn. Det är viktigt ur allmän företagsdemokratisk synpunkt att rättigheterna för de anställda är så likvärdiga som möjligt oavsett om det gäller offentlig eller privat verksamhet. Det gäller naturligtvis dessutom, i den offentliga sektorn lika väl som i den privata, att ökat löntagarinflytande tillför beslutsprocessen mängder med nyttiga informationer och nyttigt kunnande. Företagsdemokrati — var den än förekommer — kan helt enkelt leda till att det fattas bättre beslut. Men när man hanterar företagsdemokratin på den offentliga sektorn, är det helt klart att man stöter på speciella problem av en art som man inte möter på den privata sektorn. Här måste vi göra avvägningar mellan å ena sidan de anställdas rätt och önskemål att ha inflytande över sina egna arbetsförhållanden och arbetsvillkor och å andra sidan den stora allmänhetens rätt att öva inflytande, via den demokratiska processen, på den offentliga verksamheten. Det är också i denna fråga debatten är som hetast när det gäller lagen om offentlig anställning. Jan-Ivan Nilsson har redan i sitt första anförande tagit upp frågan om gränsdragningen mellan å ena sidan de anställdas medbestämmanderätt och å andra sidan den politiska demokratin. Jag skall gå in litet vidare på detta problemområde. Den debatt som förs om detta är egentligen mycket egendomlig. Alla —- i stort sett utan undantag — betygar sitt vaktslående om den politiska demokratin. Alla försäkrar att man inte på något sätt vill träda den politiska demokratin för när. Propositionen uttalar att det skulle strida mot vår vedertagna demokratiska ordning att låta de offentligt anställda genom kollektivavtal få ett annat, mera omedelbart inflytande än medborgarna i övrigt över beslut som bestämmer myndigheternas verksamhet i fråga om mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Utskottsmajoriteten instämmer, såvitt jag kan förstå, i denna bedömning. Fackliga organisationer har också instämt i den bedömningen. Egentligen borde det alltså inte finnas någonting att diskutera på detta område; enigheten förefaller ju total. Men när det gäller att föra in denna självklara princip i lagtexten, då vill man av någon anledning inte vara med längre. Det är detta som är det märkliga. Vad är det som hindrar att föra in en princip, om vilken det tydligen råder så stor och bred enighet bland alla berörda parter, i en lagtext? Om vi går till inrikesutskottets betänkande för att få besked om vad man har att invända mot detta förslag, så blir vi inte särskilt upplysta. Där säger man på s. 59 att ”ett bifall till den föreslagna lagändringen skulle medföra att de anställdas förhandlingsrätt beskärs radikalt i förhållande till regeringens förslag”. Vad är nu detta? Det förslag som vi har fört fram i reservationen innebär inte någon som helst begränsning av förhandlingsrätten.

Ändå säger utskottsmajoriteten att denna paragraf skulle radikalt beskära de anställdas förhandlingsrätt i förhållande till regeringens förslag. Detta saknar all grund i verkligheten. Vad vi tar upp är rätten att sluta avtal, och vad vi föreslår i lagtexten är exakt samma sak som statsrådet uttalar i propositionen, dvs. att man inte skall få träffa avtal som bestämmer verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Vad menar egentligen utskottets majoritet? Det skulle vara mycket intressant att få ett klarläggande av vad man egentligen avser. Om utskottets majoritet anser att det skall bli möjligt att träffa avtal som bestämmer verksamhetens mål, inriktning och kvalitet — till skillnad från vad statsrådet anser — tycker jag att man skall säga det rent ut. Om man däremot anser att det inte skall gå att träffa avtal som bestämmer verksamhetens mål, inriktning och kvalitet, då tycker jag att man skall förklara varför man i så fall inte vill föra in den gränsen i lagen. Jag tycker att ett klarläggande från utskottets sida härvidlag är något av ett hederlighetskrav. Det vore rejält, för att tala med utskottets värderade ordförande. Trots den breda enighet som uppenbarligen råder när det gäller gränsdragningen i och för sig mellan den politiska demokratin och det avtalsbara området, så är det helt klart att delade meningar kan uppstå mellan parterna om var gränsen kan gå i det enskilda praktiska fallet. Alla är också eniga om att sådana här tvister kan komma att uppstå. Då uppkommer svårigheterna, eftersom majoriteten inte vill ha en lagregel på området. Hur skall man slita denna typ av tvister? När man normalt tvistar om ett avtal får man ju gripa till stridsåtgärder ifall det inte går att komma överens.

Därför har det träffats ett preliminärt huvudavtal om en speciell rådgivande nämnd som skall yttra sig i sådana här frågor och om möjligt klarlägga var gränsen skall gå i de praktiska fallen. Det är bra att den här nämnden finns. Vi har ingenting att invända mot den, även om det fortfarande finns en del oklarheter omkring nämnden. En sådan oklarhet är vilken politisk sammansättning nämnden skall få. Det enda vi vet är att en majoritet av nämndens ledamöter — sju stycken — skall vara riksdagsledamöter, utsedda av regeringen. Men det vore värdefullt ifall statsrådet Feldt kunde redovisa om det kommer att bli en parlamentarisk sammansättning eller om det enbart blir företrädare för regeringspartiet som skall ingå — under förutsättning att statsrådet Feldt har inflytande över den frågan också i framtiden. Men nämnden är bara rådgivande. Det finns ingenting som tvingar parterna att rätta sig efter vad nämnden tycker. Det kan ju hända att nämnden är oenig, och i så fall kan det mycket väl tänkas att parterna inte accepterar nämndens utslag. Vad händer då? Jo, så här står det i utskottsbetänkandet: ”Till följd av att nämndens utslag inte är bindande blir en konflikt som i övrigt är laglig inte olovlig av den anledningen att den står i strid med nämndens rekommendation.” Detta innebär att i sista hand är det med strejkens hjälp, genom en arbetsmarknadskonflikt, som gränserna för den politiska demokratin skall kunna fastställas. Det enda alternativet när det gäller att slita en sådan här tvist om gränsen för den politiska demokratin är att det stiftas särskild lag i riksdagen. Jag tror att man lugnt kan konstatera att det här är en ganska miss lyckad konstruktion. Det slutliga avgörandet i en så vital fråga som gränsen för den politiska demokratin i landet skulle fällas antingen genom en arbetskonflikt eller också genom att riksdagen måste stifta en särskild lag i varje enskilt fall. Om vårt förslag genomförs och den här gränsdragningen, med en definition som alla tycks vara eniga om, slås fast i lagen, så öppnas också möjligheten att slita sådana här tvister på samma sätt som man alltid sliter tvister om politiska demokratifrågor i det här landet, nämligen genom en rättslig prövning. Vi har i vårt land en väl etablerad tradition att i lag lägga fast formerna för hur vårt samhälle och vår demokrati skall fungera: Varför går man från denna uråldriga svenska tradition i detta sammanhang? En annan fråga som behandlas i utskottets betänkande och som jag här något vill beröra är den om politisk verksamhet ute på arbetsplatserna. Det råder full enighet om att arbetsplatserna måste öppnas för politisk verksamhet och debatt. Men där tycks enigheten upphöra. Utskottsmajoriteten har slagit fast att det är viktigt att den politiska debatten på arbetsplatserna blir allsidig och att alla politiska partier av någon omfattning och betydelse skall ha möjlighet att delta i den debatten. Mot detta har socialdemokraterna emellertid reserverat sig. De vill inte vara med om ett sådant uttalande. Och inte heller vill de säga, att om detta inte löses på annat sätt, så kan man vara beredd att tillgripa lag. Jag tycker det är olustigt att socialdemokraterna har skrivit den reservationen. Jag vill inte här i riksdagen uttala någon misstanke om att socialdemokraterna vill ha monopolställning ute på arbetsplatserna. Men nog vore det klädsamt om de, med hänsyn till den starka ställning socialdemokraterna har ute på arbetsplatserna, hade markerat sin vilja att garantera Övriga partier rätt att också delta i den politiska debatten där. Det är ingen risk att socialdemokraternas intresse kommer att trädas för när. Och just därför borde det socialdemokratiska partiet varit det första att ställa garantier för att också andra partier får möjlighet att delta i den politiska debatten på arbetsplatserna. Men det vill alltså inte socialdemokraterna. Där har man reserverat sig. Och det är som sagt en mycket olustig socialdemokratisk reservation. Herr Ulander gjorde sig sedan till tolk för en känsla, som jag tror finns på många håll inom socialdemokratin. Det är uppenbarligen så på många håll inom socialdemokratin, att man gärna skulle ha sett att det blivit en stor strid om medbestämmandemöjligheterna på arbetsplatserna. Det hade kunnat bli någonting att bygga upp en valrörelse på. Men om man haft den tron, så måste det ha berott på att man mycket dåligt har följt de krav som sedan lång tid förts fram från bl.a. centern om ökat inflytande för de anställda på arbetsplatserna. Men när det nu har visat sig att det har blivit en ganska bred uppslutning kring det kravet —- vilket jag själv finner helt naturligt — så tycker jag att socialdemokraterna borde ha noterat detta med tillfredsställelse. Men det har man inte gjort. I stället försöker man nu — jag vill säga med statsrådet Bengtsson som klädsamt undantag — att blåsa upp en motsättning i denna fråga som inte existerar i verkligheten.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

Herr talman! Jag skall här bara beröra ett par frågor i utskottets betänkande. Bland de olösta frågor som kvarstår runt den nya arbetsrätt som riksdagen skall fatta beslut om i dag märks arbetsrättens bristande överensstämmelse med aktiebolagslagen. Den rätt att sluta kollektivavtal om medbestämmande i fråga om företagets mål och inriktning och s.k. företagsledande frågor som öppnas i 32 § låter sig inte utan vidare förenas med den ordning för ansvar och beslutsfattande som slås fast i den av riksdagen år 1975 antagna aktiebolagslagen. Lagrådet har uppmärksammat detta förhållande i ett utförligt resonemang. Lagrådet finner det anmärkningsvärt att förhållandet mellan kollektivavtal rörande företagsledning och den associationsrättsliga författningsregleringen blivit ofullständigt belyst. Lagrådet menar också att den rättsliga konstruktionen av aktiebolag ger anledning till tvivel, huruvida direkta beslutsbefogenheter för arbetstagarrepresentanter låter sig förenas med aktiebolagslagen.

Kanske är det på sin plats att här tillfoga att vi moderater inte är emot medbestämmande för de anställda i företagsledningsfrågor. Vi tycker att det är mycket värdefullt att de anställda sitter med i företagens styrelser. Men åter till kollisionen med aktiebolagslagen! Socialdemokraternas reservation nr 2 är anmärkningsvärd i detta sammanhang. Den antyder ett nytt sätt att stifta lag i Sverige. Innehållet i en av riksdagen beslutad lag kan ändras utan lagändring i denna lag. En smidigare väg är tydligen att stifta en ny lag, som visserligen handlar om något annat men som tillåts omtolka en tidigare stiftad lag. Låt mig citera följande mening i reservationen: ”Aktiebolagslagen och annan associationsrättslig lagstiftning måste tolkas och tillämpas i ljuset av värderingar som ligger till grund för medbestämmandelagen.” Nu har utskottets vice ordförande, herr Fagerlund, gjort ett ännu mer fantastiskt uttalande. Han har frågat: Är ni beredda att stödja uppfattningen att medbestämmandelagen skall styra andra lagar? Nej, herr Fagerlund. Medbestämmandelagen är ingen grundlag och har inte heller högre dignitet än vår grundlag. Jag skulle vilja citera ”Med förarbeten menas de utredningar och förslag till lagtext jämte motiveringar därtill, som legat till grund för det beslut varigenom stadgandet antagits.” —-—-- ”—-- varje ingripande av lagstiftaren bör registreras i lagtexten.

I så fall bör svenska folket få veta detta. Skall en lag kunna omtolkas utan att riksdagen beslutar om ändringar i densamma? Vad blir i så fall kvar av rättssäkerheten för den enskilde? En med detta spörsmål närbesläktad fråga är innehållet i 2§ i den nya arbetsrätten. Denna paragraf undantar vissa verksamheter — kooperativ, facklig, politisk, ideell, m.fl. — från lagens tillämpningsområde, såvitt avser verksamhetens mål och inriktning. Innebörden av denna paragraf är bl.a. att när kooperationen köper ett enskilt företag, mister löntagarna i det företaget sin möjlighet att förhandla om verksamhetens mål och inriktning. Den fråga jag nu skulle vilja ställa till departementschefen är följande: Är 2§ också tillämplig på statliga företag? Departementschefen säger på s. 527 i propositionen att 2 § täcker privaträttsligt organiserade företag som har särskilda av stat och kommun bestämda uppgifter. Gäller denna formulering alla statliga företag eller endast vissa eller inga alls? Frågan har sitt intresse, då en utvidgning av den statliga företagsamheten är ett led i socialdemokratisk näringspolitik. Med kooperationen undantagen, med allmännyttiga bostadsföretag undantagna, med statliga företag eventuellt undantagna får 2 § en allt vidsträcktare tillämpning. Herr talman! Staten är tyvärr ingen mönsterarbetsgivare. Det framgår med all önskvärd tydlighet av inlägg och artiklar som då och då dyker upp i dagspressen. Nu senast är det förbundsordföranden i Apotekstjänstemannaförbundet som gått till angrepp på Apoteksbolaget för dess oförmåga att ens sammankalla den grupp som skall utarbeta ett personalpolitiskt program. Borde det inte vara en självklarhet att statsförvaltningen hade ett personalpolitiskt program? Vi menar att det bör finnas skilda program för olika statliga arbetsplatser, men att samtidigt ett övergripande personalpolitiskt program bör utarbetas. Ett arbete pågår sedan ett par år tillbaka, men det går trögt. I reservationen 57 yrkar vi på att regeringen tar erforderliga initiativ med syfte att påskynda arbetet på ett personalpolitiskt program för hela statsförvaltningen. Att det behövs ett sådant framgick också bl.a. av propositionen ”Kvinnor i statlig tjänst”. Många av de åtgärder som där föreslogs och som riksdagen beslöt om för en tid sedan borde redan ha ingått som åtgärdspunkter i ett modernt personalprogam. Också i fråga om tjänstetillsättnigar präglas den statliga personalpolitiken av gammalmodiga rutiner. Ett stort antal högre tjänster på avdelningsoch byråchefsnivå utannonseras över huvud taget inte. Detta är otillfredsställande, såväl från statens synpunkt — samhällsnyttan och myndigheternas effektivitet främjas självfallet om urvalet till högre tjänster inom statsförvaltningen sker på ett så stort underlag som möjligt — som från den allmänhets synpunkt som kan tänkas vilja söka sig till statsförvaltningen. Ett öppet ansökningsförfarande främjar också tilltron till statstjänstemäns effektivitet och oväld. Frågan har varit på remiss och både SACO/SR och statens personalnämnd förordar ett öppnare rekryteringsförfarande. Självfallet kan inte alla tjänster utannonseras. Undantagna måste vara exempelvis de tjänster som är intimt förknippade med den politiska maktutövningen. Det är däremot ett rimligt krav att en öppen redovisning sker av vilka tjänster som är att betrakta som politiska. Under de senaste veckorna har vi fått en debatt om den s.k. politiseringen av statsförvaltningen. I denna debatt har såväl SACO/SR som Dagens Nyheter framfört kravet på en öppen varudeklaration av de politiska tjänsterna. Från moderat håll beklagar vi att vi inte fått bättre stöd i utskottet för våra förslag i denna fråga. I reservationen 56 föreslås att regeringen utreder de i motionen av fru Kristensson och mig aktualiserade frågorna om förfarandet vid tillsättning av statliga tjänster och snarast förelägger riksdagen förslag härom. I en motion av herrar af Ugglas och Torwald har frågan om minoritetsorganisationernas möjligheter att hävda sig inom ramen för den nya arbetsrätten tagits upp. Som representanterna för moderata samlingspartiet har påpekat i särskilt yttrande är problemen på detta område komplicerade och kräver känsliga avvägningar. Vi förutsätter emellertid att den nya arbetsrättliga utredningen får möjligheter att överväga frågan och därvid pröva de förslag som förs fram i motionen. Central i debatten har varit den nya arbetsrättens akilleshäl: det faktum att den nya arbetsrätten är illa anpassad till verkligheten i de mindre företagen. Skiljelinjerna mellan partierna är klara. Socialdemokraterna tycks mena att de mindre företagen behöver hållas efter — det gäller att ”skydda” de anställda i de mindre företagen — medan vi på borgerligt håll vill slå vakt om den naturliga arbetsgemenskap som finns på de Nesta mindre arbetsplatser. Vi vill ge de anställda i de mindre företagen en lagstadgad rätt att direkt få diskutera olika frågor i företaget med arbetsgivaren. Detta är, herr Ulander, att i allra högsta grad slå vakt om löntagarnas intressen. Ingen har ännu nämnt den attitydundersökning bland ungdom i åldern 16 till 24 år som Industriförbundet och SAF låtit utföra. Den är intressant just i detta sammanhang. 85 ",» av dagens ungdom föredrar den lilla arbetsplatsen med få anställda. Bara 9 ”. väljer den stora arbetsplatsen. Bland redan förvärvsarbetande ungdom som arbetar i företag med mindre än 25 anställda vill hela 9 ?6 fortsätta att jobba inom små enheter. Bland dem som arbetar inom stora företag vill inte fler än 19 ".» fortsätta. Säger inte dessa siffror även er socialdemokrater någonting? Varför väljer ungdomen de små arbetsplatserna? Är det inte just därför att det redan i dag, utan den nya arbetsrätten, på dessa företag finns en arbetsgemenskap, en möjlighet till medinflytande och ett meningsfullt jobb. Den nya arbetsrättens stora betydelse har betonats av många talare här i dag. Den största demokratiseringsreformen sedan rösträtten, har det också hetat på socialdemokratiskt håll. Ändå är det så att innehållet i den nya arbetsrätten inte bestäms av oss i denna kammare utan av de många människorna ute i arbetslivet, såväl anställda som arbetsgivare. Det är ingen lätt uppgift vi anförtror dem. Lagen är oklar på många punkter. Brytningen mellan aktiebolagslag och den nya arbetsrätten är inte utklarad. Så icke heller förhandlingsordningen i de mindre företagen, ifall riksdagen inte bifaller reservation 4 naturligtvis. Inte heller har gränsdragningen gentemot den politiska demokratin fått en entydig lösning. Det bästa som kan hända är att den nya arbetsrätten skyndar på den process som redan är på gång, nämligen att den enskilde får mera att säga till om på sitt jobb, att arbetsgemenskapen ökar på våra arbetsplatser, att fackföreningsrörelsen får en stimulans att decentralisera sin verksamhet så att fackets ökade inflytande blir ett vidgat inflytande för de många. Det sämsta som kan hända är att den nya arbetsrätten leder till byråkratisering och facklig centralstyrning. Den nya arbetsrätten lägger ett stort ansvar på facket. Låt oss hoppas att svensk fackföreningsrörelse har förmågan att svara upp mot ansvaret. Tyvärr präglas LO:s inlägg i samhällsdebatten i dag i oroväckande grad av doktrin och hätskhet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 56 och 57 samt avslag på reservationen 2.